Herr talman! I proposition 191 har regeringen begärt tilläggsanslag för innevarande budgetår på Jag yrkar inledningsvis bifall till utskottets hemställan. Bakgrunden till regeringens begäran är väl känd, dvs. det ökande antalet asylsökande under det här budgetåret, huvuddelen från områden i det forna Jugoslavien. Det har självfallet varit mycket svårt både för Invandrarverket och för regeringen att bedöma och prognostisera antalet förläggningsplatser under budgetåret, eftersom det är avhängigt situationen i krigsområdet. Som bekant har försöken hittills att skapa fred och stabilitet i området inte varit särskilt framgångsrika. Det gör att mängden förläggningsplatser naturligtvis kommer att fortsätta att öka och är -- detta som direkt svar till Claus Zaar -- över 80 000 i dag. Så länge det inte sker någon avgörande förbättring av situationen i krigsområdet, kommer behovet av platser att fortsätta att vara stort i det svenska flyktingmottagandet. Ny demokrati har i detta ärende en mycket egendomlig motion, där man begär att riksdagen skall avslå regeringens begäran om tilläggsanslag. Om utskottet nu hade valt att följa detta yrkande, skulle det ha fått helt orimliga konsekvenser. Vi skulle alltså nu när det återstår några månader av detta budgetår ställa ca 80 000 asylsökanden utan tak över huvudet, utan mat och pengar till sitt uppehälle. Vart skall dessa människor ta vägen? Vem skall svara för deras försörjning? Jag vill med anledning av detta ställa en fråga till både Claus Zaar och Lars Moquist: Hur har ni tänkt er att det ni yrkar på i er motion skulle gå till i praktiken? Ni har inte följt upp det i reservationen. Trots allt måste ni ha tänkt på detta när ni skrev motionen om att ansökan om tilläggsanslag skall avslås. Det andra huvudnumret i Ny demokratis motion handlar om Invandrarverkets s.k. dåliga affärer. Man försöker ge ett sken av att det handlar om hundratals miljoner som skulle ha förslösats. Som tillhygge använder man sig av Riksrevisionsverkets rapport. Är slöseriet med pengar då sant? När man läser RRV:s rapport får man en litet annorlunda bild än den Claus Zaar ger. I RRV:s rapport kan man läsa bl.a. följande: Affärsmässigheten i SIV:s upphandling har förbättrats över tiden. RRV konstaterar vidare att ''befintliga avtal med vissa undantag bedöms i stort sett vara förmånliga för SIV''. Det är samma slutsats som den som interna utredningen kom fram till. Den utredningen tillsattes av Invandrarverkets förra generaldirektör Christina Rogestam, före När det gäller eget boende i lägenheter, som utgör en mycket stor del av förläggningsverksamheten i dag, säger RRV att lägenhetsförläggningarna regleras i hyreslagstiftningen, som Invandrarverket inte kan påverka. Vad gäller de 20 % med helpension som bor i hotell och stugbyar säger RRV att verket betalar priser som ligger långt under marknadens normala priser. Låt mig säga med anledning av den jämförelse som Claus Zaar gjorde mellan åren 1989 och 1991, att det är en väldig skillnad i hur marknaden såg ut 1989 resp. 1991. Jag utgår från att det som bör vara vägledande för vad vi betalar är de marknadspriser som gäller. Prisnivån har sänkts under den här tiden, vilket gör det möjligt att i dag förhandla till helt andra priser än man gjorde för två år sedan, särskilt när det gäller hotell och stugbyar. Det är en helt annan bild som tonar fram i RRV rapporten än den som förekommit i vulgärpropagandan. Det rör sig inte om förslösade hundratals miljoner. Det handlar om betydligt mindre belopp och färre anläggningar där man kan säga att det har begåtts missgrepp, nu när vi sitter med facit i hand. Detta är inte orsaken till att man ansöker om tilläggsanslag. Det är inte avtalen och det sätt på vilket verksamheten bedrivs som gör att man ansöker om tilläggsanslag. Helt avgörande är att antalet asylsökande kraftigt har ökat under hela förra budgetåret och även under detta budgetår. Det finns också siffror som visar att kostnaderna sjunker oavbrutet. Det har de gjort ända sedan talet. Kostnaden per flyktingdygn -- där ingår alla kostnader för logi, mat, dagbidrag, sjukvård, fritidsverksamhet m.m. -- har sänkts från 298 kr förra budgetåret till ca 245 kr i år. Det ger en tydlig bild av att man inom verket inte är så dålig på att pressa priser, såsom det har påståtts. På ett budgetår har man kraftigt kunnat reducera kostnaderna i förläggningsverksamheten. Hur många andra samhällsverksamheter är det som på samma tid har kunnat åstadkomma så stora sänkningar av sina kostnader? Detta innebär självfallet inte att allt är frid och fröjd. Det finns saker som kan bli bättre. Sådana saker har uppmärksammats i verket på tidigt skede dels genom den interna utredningen, dels efter påpekanden från RRV. Det pågår i dag en rad förbättringar och förstärkningar i organisationen, som genomförs under detta budgetår. Dåliga och av platsbrist framtvingade avtal som uppdagats har omförhandlats under den senaste tiden. Detta har lett till bättre villkor för verket generellt sett. Herr talman! Det finns i Ny demokratis motion också en annan egendomlighet som jag gärna vill ta upp med anledning av det som Claus Zaar och Lars Å ena sidan anklagar man verket för bristande affärsmässighet. Å andra sidan skriver man i sin motion att man vill att verket inte skall kunna hemlighålla ingångna avtal, dvs. att verket inte skall kunna hemligstämpla upprättade avtal. Då vill jag fråga Lars Moquist: På vilket sätt förbättrar detta affärsmässigheten i verket, om man måste lämna ut ingångna avtal till den som man skall förhandla med? Tror verkligen Ny demokrati att priserna blir lägre, om man måste visa korten för den som man skall förhandla med? Det är ju som att binda ihop händerna på Invandrarverkets förhandlare.

Herr talman! Jag har fått tillgång till ytterligare statistik över antalet belagda platser. Tydligen ligger man nu ovanpå varandra. Beläggningen är nämligen 101 %. Det är 83 300 platser som är belagda, men det finns bara 82 600 platser. Det verkar som att det nu har skett en stor förändring inom Invandrarverket. Det är alltså fråga om en överbeläggning. Det kan man gott konstatera. När det gäller vissa undantag och förmånliga avtal har ju inte förändringen inträffat förrän debatten blev het, dvs. den 4 februari 1991, när Ny demokrati bildades. Då började den verkliga debatten om dessa avtal, som var onormalt förmånliga. Trots allt är Invandrarverket en storkund.

Åtminstone enligt vad jag har fått reda på får den asylsökande betala lika mycket som huset han bor i är värt. Serberna betalar i dag ca 2 500 kr per hus sedan de tvingat de som bor där att flytta. Det är ju ruskigt. Det är ungefär som under andra världskriget, fast på ett annat sätt. För 2 500 kr tvingas invånarna att flytta. Sedan får de betala en stor del av dessa pengar för bussresor som serberna arrangerar. Asyltrycket här blir då betydligt större, vilket medför att pengarna rullar. Det här kan inte fortsätta. Det måste till stånd en förändring. Vi måste få signaler. Jag hoppas att Birgit Friggebo ganska snabbt tänker om.
Herr talman! Det är helt korrekt att man i förläggningsverksamheten ständigt förtätar, dvs. man inrättar fler platser i förläggningarna än som ursprungligen var tänkt. Då kan man faktiskt få en beläggningssiffra på över 100 %. Detta svänger mycket snabbt över tiden, och det är därför som det är så svårt att göra prognoser. Det kan man se om man går tillbaka och ser på förläggningsstatistiken under en längre tidsperiod. Antalet asylsökande kan ha ökat mycket kraftigt bara under ett par tre veckor. Nedgångar har avlösts av kraftiga uppgångar. Det är klart att det i en sådan verksamhet är väldigt svårt att alltid ha en 100 procentig utnyttjandegrad. Utnyttjandegraden i förläggningsverksamheten har svängt från 80--85 % till över 100 %. Det är intressant att höra Claus Zaar beskriva situationen i det område varifrån dagens flyktingar kommer. Han talade livligt och engagerat om att man skall ge signaler, att man skall säga ifrån och att riksdagen skall tycka till, osv. Men den konkreta frågan är: Vad skall vi göra med de 1 000 människor som kommer varje vecka från krigsområdena? Vi kan ju inte sända tillbaka dem, eller är det det som Claus Zaar förespråkar? Skall vi säga till dessa människor att de skall återvända hem och att vi inte bryr oss om vart de tar vägen? Uppenbarligen har de blivit av med sina hus. Det finns inte heller något läger som kan ta emot dem, eftersom det redan är överfullt i flera av grannländerna. Vad skall vi göra med alla dessa människor? Man kan inte bara låtsas som att problemet inte finns. Det åligger även riksdagens ledamöter att se på hela vidden av problemet och inte bara begränsa det hela till en diskussion om kostnaderna i Sverige. Vi måste inse att det finns ett stort internationellt flyktingproblem att hantera, och Sverige måste ta sin del av ansvaret. Dessa människor finns här, och då måste vi också ta hand om dem, ge dem tak över huvudet och ge dem möjlighet att klara sin försörjning under den tid som de måste vara här, naturligtvis vid sidan av alla ansträngningar att försöka lösa konflikten i krigsområdet. Som bekant görs det sådana försök på olika internationella plan. Claus Zaar sade att det inte hände någonting förrän Ny demokrati bildades. Men om man läser Invandrarverkets egen kostnadsstatistik, kan man konstatera att ända sedan Invandrarverket i mitten av 80-talet tog över verksamheten från Arbetsmarknadsverket har kostnaderna för flyktingmottagandet per dygn sänkts. Det har alltså pågått ett fortlöpande rationaliseringsarbete och ett fortlöpande arbete med att sänka kostnaderna i mottagningsverksamheten. Det arbetet påbörjades långt innan Ny demokrati kom till.
Herr talman! Rune Backlund nämnde förläggningarna. Vi i Ny demokrati har ju föreslagit att man skall stödja ett internationellt åtagande när det gäller förläggningar i närområdet. Det är Tyskland och Sverige i Europa som tar emot flyktingströmmarna. Dessutom har det informerats mig att bussarna är specialdestinerade till Sverige. De går non stop 72 timmar. De resande får inte stiga av bussen under den tiden för att kunna söka asyl någon annanstans. I Swinoujs`ie kastas flyktingarna av bussen. Bussbolagen lär vara ungerska, men detta är svårt att kontrollera. Jag får ju gå efter den information som jag har fått. Jag tycker att Rune Backlund kan medverka till att vi får en rejäl information om hur detta går till. Det är väldigt svårt att få reda på någonting. Jag har fått hjälp av passpolisen i Ystad. Men vi vet ju ingenting om vad som händer på andra sidan Östersjön. Tjänar man där pengar på denna verksamhet? Det är ju bättre att vi hjälper till med förläggningsverksamhet i närområdet. Många av de bosniska flyktingarna som nu kommer hit kommer från förläggningar i Kroatien, enligt uppgift. Enligt en annan uppgift ser inte det övervägande antalet ut att ha haft traumatiska upplevelser. Det är den information som jag har fått, men den kan man ju inte ta för självklar. Det känns inte bra att det är Sverige och Tyskland som skall vara ansvariga för mottagandet. Det måste bli en internationell fördelning. Framför allt borde man i stället hjälpa till i närområdet, som vi har föreslagit. Beträffande ekonomin är flyktingkostnaden per dygn lägre. Den är t.o.m. lägre än vad Rune Backlund angav. Kostnaden är nu nere på under 245 kr dygn. Men det är ju fråga om fler platser. Kostnaderna för verksamheten under april--juni kan komma att uppgå till 2 miljarder. Under mars månad ökade kostnaderna till 547 miljoner kronor, så det är en snabb acceleration.
Herr talman! Claus Zaar säger: Låt oss stödja verksamheten i närområdet. Det gör vi redan i dag. Samtidigt måste man komma ihåg att Kroatien, som har det största antalet flyktingar, har sagt att man mer än väl har nått gränsen för vad man orkar klara av. Man knäar. Slovenien och Makedonien har båda sagt att inte heller de orkar mer. Vi får en situation där det s.k. närområdet värjer sig för att ta emot ännu fler. Då hamnar en grupp människor i ett otäckt ingenmansland. Uppenbarligen är det så att en hel del flyktingar slussas runt i de olika krigszonerna, fram och tillbaka. Man försöker hitta något ställe där man för tillfället kan få vara i fred. En del av dessa människor försöker att ta sig längre bort. När de inser hur fullt det är i närområdet försöker de att ta sig vidare. Man kan ha moraliska betänkligheter mot att det finns de som tjänar pengar på detta, bussbolag och andra. Människor som är desperata, flyr och söker en fristad är beredda att betala för att få detta. Det är en erfarenhet som vi gjort genom årtiondena. Man skall akta sig för andrahandsuppgifter när man hänvisar till att dessa människor inte är särskilt utsatta. Jag vill påstå att jag under de år som jag har sysslat med flyktingpolitik har mött människor som på utsidan sett mycket propra ut. Vad de döljt inombords har inte varit lika lätt att utröna förrän efter en tid. Då har det kommit upp, och deras upplevelser har varit minst sagt skrämmande. Det gäller också många av de människor som kommer i dag. Man får inte göra det så enkelt för sig som att säga: Låt oss skicka i väg pengar och skjuta vidare problemet någon annanstans. Så enkelt är det inte. I dag redovisade FN:s flyktingkommissariat att man nu har slut på pengarna för de matlager som skall försörja dessa dryga tre miljoner flyktingar som finns i området. Detta visar att det inte bara räcker med att skicka ner ytterligare pengar för att man skall klara detta. Det finns en fördelningsbörda som vi tillsammans med övriga europeiska länder får ta på oss. Det viktigaste är nu att åstadkomma en lösning därnere som gör det möjligt för människor att kunna återvända hem. Under den tiden måste vi rimligen ge de människor som har flytt en fristad tills det finns någonting att återvända till.
Herr talman! Det finns tre miljoner flyktingar i i området, Rune Backlund. Men vi måste se till vilka förhållanden det finns där. I Sloveninen råder inget krigstillstånd. Där sker en fullt normal verksamhet. Där bygger man hus och lever som om ingenting händer i närheten. Vi får 10--20 gånger mer för pengarna där. Vore det inte idé att satsa pengarna där i stället? Man måste göra en markering. Man måste bedriva en politik som innebär att en signal går fram så att vi stoppar den här trafiken. Vi måste komma till detta. Vi kan behöva införa något slag av tvång, motsvarande 13 decemberbeslutet eller något liknande. Vi måste förändra. Vi kan inte bara sitta här med händerna i byxfickorna och tro att det löser sig. Detta är ingenting som löser sig av sig själv. Vi måste ta fram idéer. Det måste vara satsningar i närområdet där vi för varje insatt krona kanske får 10--20 gånger mer effekt för pengarna.
Herr talman! Rune Backlund tar upp litet olika delar i vår motion som behandlas i detta betänkande. Han beskriver det som ''vissa besynnerligheter''. Han frågar också vad man skulle ha gjort i stället. Skulle man ha stängt i april, när vi för den här debatten, om man i stället följer vår idé och säger nej till dessa pengar? Det hade varit för sent även i april månad att stänga flyktingförläggningarna om man skulle göra på detta sätt. Propositionen lades fram den 11 mars i år. Eftersom regeringen begär mer än dubbelt så mycket pengar som vad riksdagen beviljade i anslag från början, hade förläggningarna alltså behövt stängas redan före nyår. Rune Backlund undrar vidare varför vi då väckte en motion. Han kan ju konstatera att vi inte har följt upp den motionen genom att yrka bifall till reservationen. Vi säger nej till anslagsäskandet och därför att vi vill peka på att det är riksdagens roll att anslå pengar och regeringens ansvar att föra en politik inom anslagets ram. Rune Backlund säger också att det är svårt att se konsekvenserna av hur många flyktingar som kan komma under en viss tidsperiod. Det är riktigt. Jag pekade ju på att Christina Rogestam redan under sommaren 1992 sade att om visumtvånget hade införts för kosovoalbanerna hade kostnader motsvarande 4,5 miljarder kronor bortfallit. Vidare tar Rune Backlund upp frågan om hemligstämplande av avtal och affärsmässighet. Går det att pressa priserna om alla kan få kännedom om hur avtalet ser ut? Det viktigaste är att verkligen ha insyn i avtalet. Det behöver inte betyda att konkurrenterna får insyn. Men det gäller att Riksrevisionsverket, regeringen och riksdagen skall få en fullständig information så att det verkligen går att ta reda på hur förhållandena ser ut. Allmänheten skall slippa behöva känna den obehagliga känslan att här kan finnas något som är litet ömtåligt och som Invandrarverket inte riktigt kan svara för. Det är för alla parter viktigt att inte hemligstämpla avtal eller dölja något. Så fort något döljs, oavsett motivet, blir människor rädda för att här finns något som inte är riktigt rumsrent. Jag tycker att det är synd verksamheten får denna stämpel. Jag vill också nämna frågan om kostnader för förläggningar, som Rune Backlund och Claus Zaar debatterade. Frågan är huruvida det är bättre att sända pengar till närområdet. Jag vill peka på vad regeringsföreträdare, bl.a. en statssekreterare, har sagt. Elva gånger så många flyktingar kan hjälpas om hjälpen och pengarna sänds till deras närområde än om de kommer hit. Därför är det inte särskilt vettigt att de får lämna förläggningar i Kroatien för att komma till Sverige. Jag inser att förläggningar i Kroatien kan bli fulla. Men i mångt och mycket är resandet därifrån spontant.
Herr talman! Först några ord om hemligstämplandet av avtal. Det här är litet märkligt. Eftersom Invandrarverket är en statlig myndighet har alla avtal varit offentliga. Vid förhandlingar har alltså motparten haft tillgång till ingångna avtal och använt dem som underlag i sitt förhandlingsarbete. Det har inneburit att Invandrarverkets förhandlare har suttit med bundna händer. Ingen som förhandlar med verket i den situationen är beredd att lägga sig under de avtal som redan finns. Ny demokrati ställer kravet att Invandrarverket skall agera affärsmässigt. Då måste verket få uppträda affärsmässigt, dvs. hemligstämpla avtal. Därigenom kan de föra en rak förhandling med sin motpart. Det hindrar inte insynen i fråga om granskningen av verksamheten. Det hindrar alltså inte Riksdagens revisorer, Riksrevisionsverket, regeringen eller andra att ha insyn i vad som står i avtalen -- i den mån Invandrarverkets arbete granskas. Det orimliga har varit att motparten har kunnat sitta med facit i hand och se vilka avtal som redan har funnits. Det finns, som bekant, s.k. konsulter som har samlat in sådana uppgifter och delgivit dem till sådana som förhandlar med Vidare har vi diskussionen om ''där och här'', dvs. åtgärder i närområdet resp. här i Sverige. Det ena utesluter inte det andra. Jag är helt övertygad om att vi från svensk sida måste gå in och hjälpa till ytterligare i närområdet. UNHCR behöver pengar för att klara försörjningen till de tre miljoner flyktingar som finns i området. Men det hindrar inte att människor från det området kommer att fortsätta att söka sig till olika länder i Europa och där, med hänvisning till krigstillståndet, begära asyl. Vi kan inte hindra dessa människor att ta sig från området. Vi skall också komma ihåg att länder i området har påtalat att flera länder i Europa måste hjälpa till att bära bördan. Länderna i närområdet klarar inte att ta hand om alla människorna. Här har både Kroatien och Slovenien nämnts som exempel. Bl.a. Slovenien har sagt nej till att ta emot fler människor. Kroatien är i en likartad situation. Problemet kvarstår: Vi kan inte hindra människor att ta sig från området. De kommer att dyka upp vid vår gräns och begära asyl -- antingen vi vill eller inte.
Herr talman! Rune Backlund tar upp frågan om internationella samverkansformer för att lösa problemen. Vi är helt överens om att det är viktigt att man gemensamt i Europa skall försöka klara flyktingströmmarna. Det är också viktigt att Sverige för en sådan signalpolitik att människor inte missleds till att tro att de kan komma till Sverige och få en fristad för gott. Då vi är så fantastiskt objektiva i vår inställning vill vi ogärna ha en förutfattad mening om huruvida flyktingarna får stanna eller inte, men man måste göra klart för de människor som kommer från Bosnien-Hercegovina att deras utsikter att få stanna i Sverige enligt de asylbestämmelser som finns är små. Vidare nämner Rune Backlund på nytt frågan om hemligstämpeln. Det skulle inte gå ihop med Ny demokratis politik att hemligstämpla avtal och att iaktta affärsmässighet. Jag tycker att det inte behöver vara fråga om hemligstämplande av avtal. Jag siktar in mig på myndigheternas möjligheter till insyn och att få veta vad som har varit för handen. I Riksrevisionsverkets rapport framkommer det att det har förelegat bekymmer med att helt få tillgång till avtalen. Jag vill ha klarlagt att det inte går att med hjälp av hemligstämpel hindra Riksrevisionsverket eller andra statliga myndigheter att få insyn i och granska om avtalen är korrekta eller ej.
Herr talman! Nu har vi diskussionen om att ge signaler. Jag har för närvarande svårt att se vad det är för signaler vi skall ge från Sveriges sida till de människor som flyr från krigsområdena och som skulle få dem att inte åka hit. Alla andra alternativ än att fly från området är förmodligen sämre för dem. Det finns ingen signal i dag som säger att flyktingarna automatiskt får stanna i Sverige. För närvarande fattas över huvud taget inga beslut gällande människor från Bosnien-Hercegovina. De får inga besked i sina ärenden -- varken positiva eller negativa. Vi ger inte några signaler om att det är fritt fram att stanna i Sverige för all framtid. Men jag kan inte se några andra internationella signaler som Sverige skulle kunna ge ifrån sig för att hindra människor från att starta resan bort från kriget. Sedan vidare till frågan om hemligstämpel. Ledamöter från Ny demokrati brukar ofta hänvisa till att de kommer från verkligheten. Jag hörde John Bouvin hänvisa till det argumentet alldeles nyss i en debatt. I den mån jag har sysslat med frågan om affärsmässighet, har jag lärt mig av verkligheten att man inte är beredd att ge motparten gratisargument i förhandlingar om priser. Där är man mycket noga med sekretessen och håller inne sådana uppgifter som på något sätt skulle kunna försämra möjligheterna till ett bra avtal eller kontrakt. Jag kan inte förstå hur kravet på att Statens invandrarverk skall agera affärsmässigt i upphandlingar kan förenas med att verket skall tvingas att släppa ut handlingar och uppgifter som gör det möjligt för motparten att sitta med facit i handen. Insynen från oss som beslutar om pengarna är en helt annan fråga. Det gällar alltså insynen i vad som står i kontrakten. Den möjligheten finns för alla handlingar som rör statlig verksamhet för t.ex. Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer osv. Jag kan inte förstå hur krav på affärsmässighet och att arbetet skall bedrivas så som i verkligheten, dvs. det privata näringslivet, kan gå ihop med inställningen att gå emot den hemligstämpel verket har lagt på avtalen.

Herr talman! Dagens ärende om postväsendet är mer som en kostymrepetition inför den stora privatiseringsföreställning som vi skall ha litet senare under mandatperioden. Vilken final den teaterrysaren kommer att få återstår att se. I dag skall vi ta ställning till Postverkets treårsplan. Men vi skall också ta ställning till huruvida Posten skall bli aktiebolag senast den 1 januari 1994. Vi socialdemokrater är mycket skeptiska till att omvandla Posten till aktiebolag, bl.a. mot bakgrund av hur regeringen och kommunikationsministern hittills har drivit bolagiseringsfrågorna. Där är bolagisering steg 1 Nu säger man i debatten att vi socialdemokrater har ändrat oss. Vi har ju tyckt så redan tidigare. Därför vill jag redovisa vad vi faktiskt har gjort och tyckt. Första gången som bolagisering av Posten diskuterades var i den näringspolitiska proposition som lades fram i februari 1991. Av propositionen framgår det att konkurrenssituationen för Postverkets olika verksamhetsområden förändras i en allt snabbare takt. Den högteknologiska utvecklingen inom EG kommer att skärpa konkurrensen framöver såväl nationellt som internationellt. Detta innebär att Postverket måste ges möjligheter att agera affärsmässigt med stärkta konkurrensförutsättningar. Flera postförvaltningar i Europa har bolagiserat verksamheten eller är på väg mot en sådan utveckling. Mot den bakgrunden bör förutsättningarna för och konsekvenserna av en bolagisering av Postverket klarläggas inom ramen för ett regelverk som lämnar utrymme för samhällspolitiska åtaganden. Resultatet av översynen beräknas kunna redovisas under våren Det var alltså förutsättningar för och konsekvenserna av en bolagisering som skulle utredas. Vad har hänt sedan dess? Jo, redan strax efter valet 1991, under hösten, lade regeringen fram sin privatiseringsproposition. Där delades privatiseringsarbetet upp i tre steg: avreglering, bolagisering och privatisering. Detta gjordes utan att ta hänsyn till att Posten, men också andra affärsverk, måste uppfylla viktiga samhällsmål. Vi menar att om en bolagisering skall ske måste det gå att påvisa att det blir bättre och billigare samhällsservice som resultat. Hittills har regeringen inte på något vis kunna ge oss sådana bevis. Det är därför vi socialdemokrater menar att det är alldeles fel att godkänna -- som det anförs i propositionen -- en inriktning mot privatisering av Jag yrkar bifall till reservation 2. Vidare har vi frågan om ett sammmanhållet förslag om Postens regionala service. Utskottets majoritetsskrivning visar med önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi mer precist sätter ned foten och markerar vilken syn vi har på att hela Sverige -- jag vänder mig särskilt till Elving Andersson i Centerpartiet -- skall ha en garanterat fullgod postservice. I majoritetsskrivningen framhålls att den grundläggande postservicen åtminstone under den närmaste tiden kommer att handhas av ett blivande statligt bolag. Jag skulle på så lösa boliner aldrig vilja ta ansvar för att hela Sverige skall få tillgång till betalnings och kassaservice fem dagar i veckan. Det vore intressant att få veta om Elving Andersson är beredd att ta det ansvaret. Jag yrkar bifall till reservation 3. Till slut handlar det om prismålet för vissa tidningar. Vi socialdemokrater tycker inte att det är rimligt att de tidskrifter som det handlar om skall behandlas som vilken reklam som helst. Det handlar framför allt om tidningar och tidskrifter som ges ut utan kommersiellt intresse av idéburna föreningar och andra organisationer, t.ex. fackliga, kyrkliga och politiska organisationer. Det är synnerligen osannolikt att det skulle finnas något kommersiellt befordringsföretag som vill dela ut dessa tidskrifter i Västernorrland eller i Stockholms skärgård utan att få ett rejält högt pris för dessa tjänster. De tidskrifter som det handlar om har inget annat företag att vända sig till. I majoritetsskrivningen menar man att de teoretiskt skulle kunna välja med fötterna. Egentligen är det ett samhällsintresse ur demokratisynpunkt och ur kultursynpunkt att hålla ner kostnaderna för dessa tidskrifter. Vi står alltså bakom reservation nr 1.

Herr talman! Jag kan hålla med Ines Uusmann om att det inte finns någon anledning att ha en riktigt stor debatt om Posten och Postens verksamhet i dag. Dels hade vi en ganska omfattande debatt så sent som den 17 december förra året, dels återkommer vi senare i höst med de stora principiella frågorna kring bolagisering och annat. Låt mig ändå slå fast att ett väl fungerande postverk och en bra postservice är en mycket viktig del av infrastrukturen i Sverige. För enskilda och företag över hela landet är tillgången till en bra postservice en nödvändighet. Posten skall fungera över hela landet, både för den som bor i en storstad och för den som bor på landsbygden. Man skall ha postservice dagligen, minst fem dagar i veckan. Riksdagen har i mycket stor enighet ställt upp ett antal krav på Postens verksamhet. Det handlar om servicenivåer och vissa regionala och sociala mål. Dessa mål är viktiga, de ligger fast och får inte tummas på. Ines Uusmann tog upp frågan om de regionalpolitiska förutsättningarna. Om talet om att hela Sverige skall leva skall ges ett reellt innehåll måste de regionalpolitiska kraven på Postverket även fortsättningsvis, som de varit hittills, vara mycket långtgående. Jag vill påstå att dessa mål för Postens regionala och sociala service skall gälla oavsett vilken associationsform som Posten framgent skall verka inom. Jag vill också passa på att säga att man också på ett mycket bra sätt har levt upp till de krav som vi hittills har ställt på Posten. Jag tycker att det finns anledning att markera det. Det är också glädjande att konstatera att det råder en bred politisk enighet här i riksdagen om målen för Postens service på olika områden. Jag skulle vilja kommentera ett par frågor som berörs i det här betänkandet. En fråga som har väckt en hel del uppmärksamhet -- inte i riksdagsbehandlingen, utan utanför riksdagen -- är frågan om avskaffandet av det s.k. Nordenportot. Jag tror att många riksdagsledamöter har fått brev och uppvaktningar från människor som har varit engagerade i detta, t.ex. lokala Nordenföreningar osv. Nordenportot innebär att inrikesportot i ett nordiskt land gäller för hela Norden. Det har avskaffats, och det finns krav på att det skall återinföras. Jag beklagar att Nordenportot försvinner. Jag tycker att det har varit en viktig del i att stärka det nordiska samarbetet. Men det är bara att konstatera att de övriga nordiska länderna redan har eller är i färd med att avskaffa Nordenportot. Det är ju ingen vits med att vi ensidigt här i Sverige skall ha kvar detta. Hela idén har ju förfallit. Det finns t.ex. inte några propåer från Nordiska rådet om att det särskilda Jag vill kommentera ett par av de reservationer som Ines Uusmann också berörde. Ines Uusmann sade att det i betänkandet anfördes att inriktningen för Postverket var att det skall ske en privatisering senast den 1 januari 1994. Jag utgår från att det var en felsägning av Ines Uusmann. Det handlar om en bolagisering. Jag tror att det är mycket viktigt att vi är mycket stringenta i hur vi uttrycker oss. Det är en väldig skillnad på bolagisering och privatisering, i alla fall enligt mitt sätt att se det. Jag ser inga som helst fördelar med att privatisera Posten. Däremot finns det fördelar med att bolagisera och låta den arbeta i den associationsform som ett bolag är. Det finns ingenting, varken i propositionen eller i betänkandet, som säger att Posten skall privatiseras. Tvärtom pratas det hela tiden om en bolagisering. Vi återkommer till frågorna om hur Posten skall fungera i sin nya associationsform. Det var Ines Uusmann också inne på. Då är det bara att låta oss hantera den här frågan på det sätt som vi brukar göra. Det har genomförts en utredning. Den är nu ute på remiss. Det gäller förslag om en ny postlag och annat. Efter remissomgången skall regeringen ta ställning i frågan och sedan återkomma med förslag till riksdagen. Det är då vi skall föra den sakpolitiska diskussionen. Det skall vi inte göra nu. Jag kan för övrigt instämma i rätt mycket av det som står i den socialdemokratiska reservationen om de regionala och sociala målen. Jag har sagt ett antal gånger att vi egentligen är överens här. Men det är alltså fel tillfälle och fel forum att lägga fast det nu. Låt oss arbeta med den här frågan som vi gör annars och ta saker och ting i rätt ordning. När det slutligen gäller frågan om den s.k. FKP gruppens tidningar, dvs fack och konsumentpressen, finns det en reservation från Socialdemokraterna om att det prismål som har gällt för dessa tidningar skall återinföras. Regeln om prismål upphävdes den 1 juli 1991 på socialdemokratiskt initiativ. Jag tycker att det finns anledning att påminna om det. Jag var själv litet fundersam på hur detta skulle komma att verka när det genomfördes. Vi uppvaktades av olika intressenter i utskottet och i partigrupperna. Beslutet genomfördes i alla fall. Nu kan vi, efter att det har varit i kraft i drygt ett och ett halvt år, konstatera att prisökningen för den gruppen av tidningar är densamma som för övriga tidskrifter och tidningar om man räknar bort dagspressen. Med ett och ett halvt års facit i handen kan jag inte se att den här gruppen tidningar på något sätt har missgynnats av det här beslutet. Därför finns det inte heller någon anledning att ta något initiativ för att återinföra prismålet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till vad utskottet har anfört på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.
Herr talman! Vi är överens om att vi har mycket väl fungerande och effektiva kommunikationsverk i Sverige. Det gäller Posten, och det gäller de andra kommunikationsverken också. Breven kommer fram i mycket hög grad. Om vi jämför med andra länder är det alldeles otroligt bra. Vi har ett lågt porto internationellt sett. Vi har också en effektiv arbetsorganisation. Då finns det ju anledning att fråga: Vad är det som gör att man skall förändra det här? Jag var inne på tidigare att det handlar om att man måste kunna visa att det blir bättre, om man förändrar associationsformen. Då tycker jag att det är synnerligen intressant att det, hittills i alla fall, inte har kunnat komma fram någonting som visar att det skulle bli mera effektivt och billigare, om man genomförde bolagiseringarna. Sedan menar jag naturligtvis bolagisering den 1 Elving Andersson säger att det är stor skillnad mellan bolagisering och privatisering. Elving Andersson kanske inte delar sin regerings uppfattning, och det vore ju bra att få reda på det då, men regeringen säger att bolagisering är bara ett steg i den stora privatiseringsvågen. Regeringen har i sin proposition lagt fast att det är fråga om tre steg, och det tycker jag är det allra allvarligaste. Det är naturligtvis oerhört mycket enklare att knoppa av, sälja ut och privatisera ett aktiebolag, där det inte finns samma styrning som i ett affärsverk. Naturligtvis är jag glad över och tycker att det är väldigt bra att Elving Andersson säger att de regionala och sociala målen skall ligga fast och att det finns en bred majoritet i riksdagen för det. Jag är övertygad om att vi har stora möjligheter att diskutera detta under hösten. Hur man skall kunna åstadkomma det är jag däremot oerhört tveksam till, om man skall bolagisera.
Herr talman! Bara ytterligare någon kommentar. Ines Uusmann säger att bolagisering är ett steg i en process mot en privatisering och hänvisar till en tidigare proposition, den s.k. privatiseringspropositionen, som lades fram för ganska många månader sedan. Där räknades det upp ett antal statliga verksamheter som regeringen hade för avsikt att på sikt privatisera i ett par steg, alltså först bolagisera och sedan privatisera. Visserligen sviker mig minnet ibland, men såvitt jag kan påminna mig fanns definitivt inte Posten med på den s.k. privatiseringslistan i den propositionen, utan det var andra företag och verksamheter. Enligt min minnesbild, och jag är ganska övertygad om att den är riktig, var Posten inte med. Ines Uusmann ställde frågan om det verkligen blir bättre med en bolagisering, om Posten i bolagsform kommer att fungera bättre och bli än effektivare. Vi återkommer som sagt till det när vi står inför sakfrågan. Men exempelvis har företrädare för Posten själva anfört att de ser stora möjligheter för Posten att bli än effektivare genom att jobba inom den associationsform som ett aktiebolag är, i stället för den nuvarande verksamhetsformen. De torde väl ganska bra känna till just Postens verksamhet. Om de gör den bedömningen, är jag starkt benägen att tro att de har rätt.
Herr talman! Det är frågan om vems intresse man talar för. Jag förstår att affärsverksledningarna tycker att det kunde vara mera spännande och mera intressant att arbeta i aktiebolagsform. De har sina intressen att företräda, men vi har att företräda andra intressen, och det är att vi skall klara att ge en samhällsservice. Det handlar alltså inte om att göra affärer i första hand, utan här gäller det människorna och den näringspolitik som skall bedrivas. Det handlar om en infrastruktur, och den kan man aldrig konkurrensutsätta helt och hållet. När det gäller om Posten fanns med i privatiseringspropositionen eller inte vill jag säga att en hel mängd statliga företag och myndigheter inte fanns med där. Vägverket fanns inte med. SAS -- eller SILA -- fanns inte heller med men har kommit upp i alla fall, med hänvisning till privatiseringsstrategin. Så jag hoppas att de regeringspartier som inte är representerade i Näringsdepartementet inte låter sig luras av att vissa myndigheter och affärsverk inte fanns med i uppräkningen, för principen gäller uppenbarligen all statlig affärsverksamhet.
Herr talman! Med anledning av det sista Ines Uusmann sade vill jag bara försäkra henne att jag inte är särskilt lättlurad. Det får räcka som besked på den punkten. Så till detta om vilka intressen man talar för, osv. Inte minst i trafikutskottet märker vi att den socialdemokratiska gruppen ibland litar väldigt mycket på verksledningar och vill att vi skall följa dem till punkt och pricka. Ibland är det litet annat ljud i skällan. De intressen som jag anser mig tala för i den här debatten är postkundernas. Det är inte verksledningen och inte heller de fackliga organisationerna utan det är postkunderna som jag anser det vara min uppgift att föra talan för här i kammaren.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga i det här ärendet. I stort sett håller jag med Elving Andersson om vad han har sagt, och vi har också skrivit under utskottets ställningstagande i frågan. Men litet grand håller jag faktiskt också med Ines Uusmann. En del av oss inom partiet är oroliga för vad som kommer att hända med bolagiseringen, avregleringen och allt det som pågår nu. Visserligen är jag själv litet nyliberal i mitt tänkesätt, men jag blir en smula orolig när jag ser hur det har gått med taxi i samband med att man har avreglerat utan att ha verkliga styrmedel från statens sida. Jag vill inte säga att min ståndpunkt ligger mitt emellan Elving Anderssons och Ines Uusmanns, men jag håller kanske till 80 % på Elving Andersson och 20 % på Ines Uusmann. Litet orolig är jag, och jag hoppas att signalen går fram till Kommunikationsdepartementet, att vi kommer att studera väldigt noga hur bolagiseringen skall ske och att vi inte nödvändigtvis kommer att stötta den till hundra procent, om vi kommer att vara oroliga för att det inte blir samma fina service som Postverket ger redan i dag. Min uppfattning är att det skall bolagiseras och privatiseras så mycket som möjligt, dock kanske inte Postverket. I Kjell-Olof Feldts bok ''Alla dessa dagar'', som jag ibland läser som en bibel, står det faktiskt att bolagiseringar är det absolut bästa sättet att styra pengarna dit de bäst behövs. Så jag tror på bolagsformen i sig men att man kanske inte skall gå så fort fram. När det gäller tidskrifter vill jag bara säga att det inte kan vara meningen att skattekollektivet skall subventionera fackföreningstidskrifter. Det är i stort sett detta det handlar om när man pratar om prismålet för tidningar. I TV-programmet ''Glashuset'' skildrades i går den jättefina affären som LO gjorde med sin gamla fastighet i Klara utan att betala ett öre i skatt. Facket har hur mycket pengar som helst och kan betala avgiften för att distribuera sina tidningar, precis som alla andra får göra. För övrigt, herr talman, har jag ingenting ytterligare att tillägga, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Med fördelningen 80--20 är det lätt att få slagsida, och det kan kanske förklara varför det är svårt för Kenneth Attefors och Ny demokrati att alltid hålla en rak kurs. Jag vill säga till Kenneth Attefors som till Ines Uusmann: Låt oss ta debatten när den blir aktuell, när förslagen ligger på bordet! Då kan vi se vad de verkligen innebär i praktiken. Sedan vill jag bara konstatera -- jag har gjort det några gånger tidigare -- att någonstans långt inne i själen hos Kenneth Attefors finns en liten byråkratisk regleringsivrare som ibland sticker fram. Det är väl det vi har sett exempel på i dag också.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte har gjort bort mig när jag sagt det här om 80--20. Men ser man på hur det blev med taxinäringen, så blir man ju litet skrämd. Vi skall väl inte ha samma historia en gång till. Det fanns inget parti att rösta på som hette Nyliberalerna, men mycket i Frihetsfrontens partiprogram kan jag faktiskt ställa upp på. Så kalla inte mig för byråkratiskt lagd, Elving Andersson!